Herr talman! Vänsterpartiet delar flera av de synpunkter och invändningar mot kommissionens arbetsprogram som framförs i utrikesutskottets utlåtande. Vi står bakom de medskick som har gjorts, bland annat om kommissionens bristande ambitioner gällande frågor om klimat, miljö och energipolitiken.Vi välkomnar kommissionens förslag om att motarbeta de strukturella hinder som försvårar för kvinnor att delta i arbetsmarknaden. Det är också positivt att man uppmärksammar diskriminering av funktionsnedsatta och tillgängligheten och att det blir en fråga för många medlemsländer.Den ekonomiska och sociala krisen i EU fortsätter att fördjupas. EU:s inriktning på att spara sig ur krisen har misslyckats. Därför menar vi att EU behöver en ny inriktning för den ekonomiska politiken. Vi måste sätta människor i fokus i stället för företagens vinster i slutändan. Det är det som det hela handlar om.De åtgärder som föreslås i arbetsprogrammet är långt ifrån tillräckliga. Vänsterpartiet vill se en tydligare prioritering av åtgärder för att stimulera ekonomin och målet om full sysselsättning utifrån människans behov. Vi menar att skuldavskrivningarna för enskilt land, till exempel Grekland, är en förutsättning för att man ska kunna vända den ekonomiska utvecklingen och värna jobb och välfärd. Det handlar om att på så sätt stabilisera Grekland, som har drabbats av att den ekonomiska fördelningen mellan länder faller orättvist i EU. De rika länderna vinner på hela konstruktionen.Vänsterpartiet menar vidare att Sverige inte till varje pris ska försvara eurosamarbetet. Att fortsätta ge miljarder av våra gemensamma tillgångar i stöd för att bankerna ska slippa kreditförluster är inte rimligt. I fallet Grekland har man räddat bankerna på bekostnad av arbetslösa, fattiga och pensionärer. Krisen är fullständig i Grekland. Vi menar att EU måste möjliggöra för enskilda medlemsstater att återgå till nationella valutor på ett balanserat sätt.Den ekonomiska krisen har väldigt negativa konsekvenser för EU:s invånare. Bland annat ser vi hur rasism och främlingsfientlighet växer runt om i Europa. Det är helt enligt forskningen. När klyftorna ökar och resurser omfördelas kraftigt ojämlikt ökar konflikter av det här slaget. Det är farligt. Vi måste ta en annan riktning. Vi måste börja jobba för jämlikhet. Det handlar om såväl hälsa som den stora frågan om främlingsfientligheten, som växer på ett våldsamt sätt på sina håll i Europa.Diskrimineringen av romer och antiziganismen är också en utmaning i hela Europa. Vi menar att kommissionen borde ha inlett ett arbete för att värna romernas rättigheter i hela Europa.I krisens spår ser vi hur konservativa krafter ifrågasätter kvinnors rättigheter och de framsteg som har skett på jämställdhetens område. Detta hade varit ett bra tillfälle att lyfta och slå vakt om kvinnors rättigheter. Men i stället ser vi hur kommissionen mycket tydligt valt att nedprioritera jämställdhetsfrågorna i sitt arbete.Vi ser med oro på hur EU och EU:s medlemsstater valt att möta flyktingkrisen. I en tid av flera blodiga konflikter och de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget skulle EU behöva värna asylrätten och arbeta fram lagliga vägar och garantera att alla EU:s medlemsländer lever upp till sina internationella åtaganden.Det är också så att vi i väst har en del, så att säga, inflytande på de här konflikterna historiskt. Det finns en ojämlik resursfördelning. Det har funnits olika oljeintressen och andra saker som har triggat de här konflikterna, så det är viktigt att vi hjälper till när krisen ser ut som den gör.De här perspektiven saknas helt i arbetsprogrammet. I stället lyfter man fram förslag om att korrigera svagheter i Dublinsystemet och stärka Europeiska stödkontoret för asylfrågor. Vi menar att det här inte kommer att lösa situationen för de miljoner människor som nu är på flykt.I arbetsprogrammet lyfter man fram att ett starkare och djupare samarbete med tredjeland behövs för att förbättra migrationshanteringen.

Vänsterpartiet är i grunden positivt till att det skapas förutsättningar för ökad handel, men den måste vara rättvis och utgå från människa och miljö. Den kan inte i första hand utgå från företagens vinster och att man ska kunna stämma utifrån ett sådant perspektiv. Det måste vara det som ekonomin egentligen är till för, människan, som står i fokus. Vi känner djup oro inför de pågående förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. Vi hoppas verkligen att man driver på för att det här inte ska urholka demokratin.
Herr talman! Vi diskuterar i dag kommissionens arbetsprogram 2016. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.Herr talman! Det finns många viktiga frågor som sammanfattas i tio punkter av kommissionen. Jag tänkte beröra tre områden lite mer specifikt: EU:s flykting och migrationspolitik p>Först en historisk återblick, om än bara några månader. År 2015 var ett annorlunda år i EU:s historia. Vi fick genomleva stora utmaningar praktiskt, emotionellt och ekonomiskt. Visualisera bilden av terrorattackerna i Paris i november: 130 döda, ett otal skadade och oroliga anhöriga - en nation i kris och med undantagstillstånd.Frankrike gick i krig med Daish och vädjade om militär assistans från EU i enlighet med EU:s solidaritetsklausul. Sverige svarade snabbt och erbjöd hjälp. Andra EU-länder gjorde likadant. Terrorhandlingar ska bekämpas över nationsgränserna. Den typen av solidaritet är en naturlig del av medlemskapets värde inom EU-familjen.Herr talman! Visualisera nu en annan bild från september 2015 - en död treårig pojke som spolats upp på en sandstrand i Turkiet. Det var en bild som fick hela EU och världen att reagera kraftfullt. Insamlingarna för att bidra med ekonomiskt stöd till främst flyktingarna från Syrien slog rekord. Vanliga människor och ideella organisationer visade prov på en sällan skådad solidaritet människor emellan.Debattens vågor gick höga om att EU med sina 500 miljoner människor kunde ta emot en större andel av världens 60 miljoner flyktingar. Sverige lyckades med högt engagemang tillsammans med like-minded-länder som Tyskland få till en fördelningsmekanism om att fördela 160 000 flyktingar mellan EU:s 28 medlemsländer.Så långt gott, men eftersmaken, herr talman, blev bitter och stämningen stel. Tyskland, Österrike och Sverige visade prov på solidaritet som i många stycken kan jämföras med de insatser som genomfördes under andra världskriget när miljontals människor befann sig på flykt. Övriga 25 medlemsländer trätte sinsemellan om hur få flyktingar de ville ta emot, hur höga stängsel som skulle byggas kring EU:s yttre gränser och hur de på bästa vis kunde trixa med Schengenavtalets grundfundament: att asyl söks i ankomstlandet till EU.Det här en annan bild av EU, ett osolidariskt EU. Det är ett EU där rädslan och egenintresset blir överordnat solidariteten, ett helt annat EU än när det gäller kampen mot terrorismen.Jag ställer inte innehållet och allvaret i dessa frågeställningar mot varandra; jag exemplifierar bara hur olika medlemsländernas agendor kan utvecklas när solidariteten behövs som mest. Därför, herr talman, är det viktigt att frågorna får en så tydlig prioritet i kommissionens arbetsprogram för 2016.Herr talman! Klimat och energifrågorna är högst väsentliga i EU-samarbetet. EU som en progressiv global aktör i klimatdiskussionerna är en kvalitetsgaranti för en framtida fossilbränslefri värld.Parisförhandlingarna var ett steg i rätt riktning, och det finns mycket gott som världens övriga länder kan bidra med till framtidens moderna och nödvändiga förändringar avseende färden till 1,5-gradersmålet. Den svenska regeringen och vår klimat och miljöminister Åsa Romson gjorde mycket goda insatser, och det är vi väldigt tacksamma för. Det bidrog också till de positiva förhandlingsresultaten.Även om EU är en progressiv aktör i världssamfundet finns det mycket att göra i många EU-länder. En utveckling från fossilbränslen till biodrivmedel för att minska fordonsflottans belastning på klimatet och uttaget ur våra ändliga resurser är viktig. Förändringen av många EU-länders energisystem från kol-, naturgas och oljeberoende till fossilbränslefria alternativ som vind och solenergi är också viktig.Detta är också en säkerhetsfråga, eftersom EU är beroende av att skapa interna energilösningar i en i övrigt osäker omvärld. Vi har det hyggligt förspänt i Sverige och klarar oss väl vid energibristsituationer, men många EU-länder står dåligt rustade på grund av beroendet av till exempel naturgas från länder utanför EU. Ett nytt energiskattedirektiv skulle vara välkommet inför framtiden.Herr talman! EU som en starkare global aktör är en hörnsten för en säkrare värld. Nu om någonsin måste den gemensamma utrikespolitiken blir än mer fokuserad och EU-gemensam. När 28 länder står samman är det svårt för andra aktörer i till exempel fredssamtal och dialoger kring mänskliga rättigheter att bortse från kraften av 500 miljoner människors folkvalda aktörers ageranden i stora världspolitiska händelser. Vi glömmer bort att USA och Ryssland faktiskt har färre människor tillsammans än vad EU har.Utvidgningen av EU är viktig. Kommissionens samtal och dialoger med associerade länder och kandidatländer lägger grunden för moderna förutsättningar för mer demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, kamp mot korruption, försvarandet och utvecklandet av rättssamhället och ekonomisk utveckling inom EU såväl som i EU:s grannländer.Utvidgningsprocessen har också en ytterligare dimension.

Vi glömmer snabbt att den europeiska kontinenten har genomlidit två världskrig under 1900-talet och ett blodigt krig på Balkan för drygt 20 år sen. EU är i grunden ett fredsprojekt som skapat unik samverkan i en mängd andra frågor.Därför är det så viktigt att kommissionen i allt väsentligt trycker på vikten av en fortsatt utvidgning av EU. Visst förekommer det stunder av bristande solidaritet mellan EU-länderna, men oftare står EU-länderna upp för gemensamma beslut, inte minst i utrikespolitiken. Sanktionerna mot Ryssland och Vitryssland är exempel på solidaritet med fokus på att skapa bättre förutsättningar för fred och säkerhet på hela den europeiska kontinenten.

Herr talman! I dag debatterar vi kommissionens arbetsprogram. Det antogs i december och innehåller de stora politiska prioriteringarna för den nya kommissionen under året.

Det var en tid när Europa var härjat. Extremismen hade skövlat åtskilliga liv. Människor hade flytt, gömt sig och dödats. Det var en tid när de goda krafterna segrade och Europas länder och ledare insåg att en världsdel som samarbetar har mycket bättre förutsättningar att erbjuda sina medborgare ett liv i fred under goda omständigheter.Jag tycker att detta är viktigt att ha i åtanke, herr talman, när vi debatterar kommissionens arbetsprogram i dag. Syftet är ju just att nå en bättre värld, ett bättre Europa, och inte bara Europa utan också Europas grannskap.De frågor vi debatterar är övergripande. När det kommer till själva ärendebehandlingen i varje specifik fråga är det sedan sakutskotten och EU-nämnden som behandlar detta, och därför är det en något övergripande debatt i dag.Jag kommer i mitt anförande att lyfta upp några specifika frågor. Det är klart att det inte går att i ett anförande här i kammaren lyfta upp ett helt program. Det är alldeles för många frågor som skulle komma upp i så fall, och jag skulle ta kollegornas tid i anspråk.Vilka frågor vill jag lyfta upp? En fråga handlar om det så kallade utstationeringsdirektivet, som vi i Alliansen tar upp i vårt särskilda yttrande. Det är viktigt just för att det ska finnas en gemensam arbetsmarknad för Europas medborgare så att de kan arbeta i andra länder, sändas ut och veta att det finns trygghet. Det handlar om sociala rättigheter och ekonomiska rättigheter, det vill säga lön, semester, arbetssäkerhet - helt enkelt ett skydd för arbetstagarna. Detta behöver vi mer av. Varje land kan inte klara sig självt. Det finns ett samarbete. Det har lett fram till att Europa har blivit mycket bättre i dag än vad Europa var när EU bildades.En annan fråga jag vill lyfta upp är inte omnämnd med speciellt många rader i utlåtandet. Den handlar om antibiotikaresistensen. Antibiotikaresistensen är en fråga som är av världsnaturklass. Här kan EU göra skillnad. I de fall bakterierna blir helt resistenta mot de läkemedel som finns i dag råder en stor risk för att isolering och avståndstagande åter får fäste.

Östliga partnerskapet tillkom för några år sedan på initiativ av Sverige och Polen. Syftet var att stödja de östliga länderna för att det också där ska bli en positiv utveckling av demokrati, arbetsmarknad och inflytande. Jag säger detta på grund av den situation som råder i Ukraina i dag. När befolkningen i Ukraina högt och tydligt på Majdan framförde önskemål om att närma sig EU reagerade Ryssland. Ryssland reagerade så kraftigt att de ryska aggressionerna fortfarande kvarstår. EU har inte lämnat Ukraina. EU står fast vid sina principer och stöder Ukraina enhälligt med hjälp av bland annat sanktioner mot Ryssland. Detta visar också i praktisk handling hur EU kan arbeta för att stödja fred och demokrati.Jag vill även lyfta upp en annan fråga som civilutskottet har med i sitt yttrande. Jag nämner civilutskottet här därför att samtliga utskott i riksdagen har beretts möjlighet att yttra sig till utrikesutskottet. Civilutskottet tog fram ytterligare en fråga som kan tyckas liten, men den är viktig. Den handlar om varje lands rätt att självt utse regelverk för hur styrelseledamöter ska utses. EU har framfört tankar om könskvotering när ledamöter i bolagsstyrelser ska utses. Från moderat håll och inom Alliansen säger vi att det är en fråga som ska avgöras på nationell nivå. Det är ingenting som ska avgöras av EU. Det är en viktig princip. Frågor som vinner på ett gemensamt arbete och gemensamma överenskommelser ska också avgöras på den gemensamma nivån, övriga frågor på den nationella nivån. Detta är också vad civilutskottet har yttrat.Jag har anmält åtta minuter, och nu överskrider jag tiden. Tyvärr, herr talman, kommer jag att överskrida tiden en kort stund därför att frågan är angelägen.Europa behöver samarbeta när det gäller flyktingar. Europa ska fortsätta att vara en kontinent som erbjuder människor som flyr en fristad. Vi ska räcka ut en hjälpande hand för de personer som är i behov av skydd. För att detta ska vara möjligt måste Europa samarbeta. 160 000 människor söker hjälp. Ett enskilt land kan inte erbjuda den hjälpen, men Europa som kontinent kan samarbeta och vara en fristad. Detta är en viktig medmänsklig fråga. Vi får inte glömma bort att det var just medmänskligheten som gjorde att EU bildades en gång i tiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kommissionens arbetsprogram 2016Liberalerna är det svenska riksdagsparti som vill gå längst i Europasamarbetet genom att fördjupa, utvidga och binda oss samman ännu mer när det handlar om EU:s grunder i fråga om demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Jag vill kort inleda med ett par ord om det europeiska läget just nu.EU-samarbetet befinner sig i den djupaste kris vi någonsin har sett i EU:s historia. När det grymma kriget rasar i Syrien och 60 miljoner befinner sig på flykt borde fler länder än Sverige, Tyskland och Österrike ha visat ledarskap och genuin solidaritet. Ansvar och solidaritet är kollektiv i en union.När demokratin i världen går tillbaka för nionde året i rad borde vi kunna förvänta oss mer av EU-länderna. Vi borde kunna förvänta oss att samtliga skulle hylla pressfrihet, öppenhet och mänskliga rättigheter. Tvärtemot skämmer EU-länder som Ungern och Polen ut unionen genom att trampa på det fria ordet och attackera de grundläggande friheterna.Den svenska regeringen har varit märkligt tyst när grannländer nedrustar friheten. Också i Pyry Niemis tal lyste detta kraftfullt med sin frånvaro.

Vi ska minnas att EU har vuxit genom tidigare kriser i historien. Framför allt behövs mer gränsöverskridande samarbete i de frågor som inte kan lösas nation för nation.Den fria rörligheten i EU har gett oss ökat välstånd, bättre företagsklimat och större möjligheter för människor. Det är bra. Men tyvärr är det inte bara EU-medborgare, turister och hårt arbetande människor som drar nytta av gränssamarbetet, utan också kriminella ligor utnyttjar de öppna gränserna. Vi ser hur den grova kriminaliteten år för år har förstärkts på många håll i Europa trots att EU har försökt att göra motstånd. Vi har sett vad som händer när säkerheten brister och hur det drabbar de allra mest utsatta människorna, hur hallickar cyniskt kör runt traffickingoffer på groteska turnéer där kvinnor och flickor tvingas sälja sig i land efter land. Det är slaveri av vår tid i Europa.I dag bor, som nämndes tidigare, en halv miljard människor i EU. Det ska jämföras med dryga 300 miljoner medborgare i USA. För oss liberaler är det självklart att EU på samma sätt som USA behöver federala myndigheter.Herr talman! Det är därför nödvändigt att på sikt inrätta ett europeiskt FBI. Det är omöjligt för någon polismyndighet på nationell nivå att utreda grova brott som utförs över en hel kontinent. Det gör att miljoner brottsoffer i dag ofta står utan upprättelse och att brottslingar i många fall kan springa fritt på Europas gator.Vi liberaler vill därför att det europeiska rättssamarbetet stärks. Det är därför vi har skrivit ett särskilt yttrande på den fronten. Det gäller polisen, det gäller säkerhetspolisen och det gäller åklagare.För att stoppa den gränsöverskridande och grova brottsligheten behöver EU:s åklagarsamarbete Eurojust utvecklas till en europeisk åklagarmyndighet, där också den europeiska polisstyrkan kan delta i utredningar. Det handlar om att stoppa människohandel, penningtvätt, narkotikasmuggling och fusk med bidragspengar.Jag tycker att det är beklagligt att inte fler partier i denna kammare tycker att det är bra att vi samarbetar mer på denna front och vill förstärka det samarbetet. Vi liberaler hoppas att den här åklagarmyndigheten i framtiden ska få ett mycket bredare mandat. Det behövs för ett säkrare och mer stabilt Europa.

Herr talman! I dag debatterar vi utrikesutskottets utlåtande rörande EU-kommissionens arbetsprogram för 2016, ett program som fått namnet Dags för nya tag. En något hurtig rubrik, kan tyckas, men efter ett eländigt 2015 med långsam ekonomisk återhämtning, stor oro i vår omvärld, fler människor på flykt än på flera decennier och terrorattacker på europeisk mark bedömer EU-kommissionen att det är dags att agera annorlunda - att ta nya tag. Det är en välkommen insikt.Kommissionen vill därför rätta till brister och svagheter i Dublinsystemet. Men ett system som så totalt har havererat kräver mer än korrigering. Det krävs en ny modell. Framför oss ligger nu ett viktigt arbete som den här kammaren kommer att få anledning att återkomma till.I rapporten betonas att bättre skydd måste ges till människor som flytt till "säkra" grannländer. Det är viktigt. Men när kriget i Syrien snart går in på sitt sjätte år räcker det inte att ge skydd. Det handlar om att kunna ge människor hopp. Det handlar om att kunna ge människor en meningsfull tillvaro. Och så länge de inte har rätt att arbeta för att tjäna sitt uppehälle och så länge barn går utan skolgång, ja, då kommer människor att ge sig av i hoppet om en bättre framtid i Europa. Som Hédi Fried uttryckte det på Förintelsens minnesdag: Det handlar inte bara om att överleva. Det handlar om att leva.Därför krävs det nya tag när det gäller EU:s insatser som inte fokuserar enbart på det humanitära och kortsiktiga utan på långsiktiga och hållbara lösningar för att kunna skapa arbete och framtid. Här krävs mer. Här krävs, precis som utrikesutskottet framför i detta utlåtande, ett bredare omtag gällande utveckling och migration. Här krävs nya tag.Herr talman! De senaste dagarna har vi sett fruktansvärda bilder på hur al-Asad och Putin bombar sönder Aleppo och hur människor i desperation och för att överleva flyr mot en stängd turkisk gräns. Vi har kunnat läsa om hur Islamiska staten kopplar ett stadigt grepp om det laglösa och sönderfallna Libyen. Rysslands krigföring i Ukraina pågår alltjämt. Ja, EU:s närområde är allt annat än fredligt. Det är allt annat än stabilt.Den nya europeiska grannskapspolitiken blir därmed ett viktigt försök till stabilisering. Men grannskapspolitiken har blivit alltmer komplicerad. Det finns stora skillnader mellan grannskapen, stora skillnader mellan vårt förhållande till länderna i öst och det till länderna i syd och stora skillnader mellan länder. Därför är det också välkommet att EU-kommissionen i sin rapport äntligen talar om att skräddarsydda lösningar måste till för att nå stabilitet. I vårt brokiga grannskap går det inte längre att köra approachen "one size fits all".En allt självsäkrare och mer aggressiv rysk utrikespolitik leder till stora utmaningar för många av länderna i regionen.

Mörka krafter hotar denna positiva utveckling. Vi ska inte låta dessa krafter vinna!Det är välkommet att regeringen beslutat att öppna en ambassad i Tunis. Detta har vi kristdemokrater drivit länge, för Sverige och EU har en viktig roll att spela i sitt grannskap; det råder det inget tvivel om.Låt oss nu alla göra en insats för att detta inte ska stanna vid fina ord! Låt oss med handling visa att vi på allvar vill se "nya tag" - nya tag som leder till välstånd, säkerhet och stabilitet och som resulterar i en bättre insats än den vi såg EU-samarbetet leverera 2015!

Herr talman och riksdagsledamöter! 2015 var ett år av stora prövningar för vår del av världen, men där fanns också ljusglimtar som väckte hopp.Vid klimattoppmötet i Paris nådde vi fram till en historisk överenskommelse om ett nytt globalt bindande klimatavtal. Avtalet är en milstolpe för världen. Det stora arbetet ligger framför oss, men ansträngningarna i Paris ökar avsevärt våra möjligheter att nå en globalt hållbar utveckling.Flyktingkrisen har varit och fortsätter vara en dominerande fråga för EU. 60 miljoner människor är på flykt i världen. 1 miljon sökte asyl i EU förra året.

Inom det område jag vanligen ansvarar för i regeringen handlar det till exempel om att utbyta erfarenheter av hur man förebygger radikalisering.Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter, och de sociala frågorna har fått ökat fokus i EU-arbetet. Att EU-institutionerna och Grekland slutligen nådde en konstruktiv process kring Greklands framtid i landets mycket svåra ekonomiska och akuta finansiella situation visar styrka.Herr talman! I december lyckades världen som sagt komma överens om ett globalt klimatavtal och en ny universell dagordning för hållbar utveckling. Nu har startskottet gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för alla världens länder. Det svåra arbetet med att minska utsläppen återstår.För att EU ska kunna leva upp till detta och vara ett föredöme globalt måste vi ha en sammanhållen och ambitiös klimat, energi och miljöpolitik. Den europeiska energiunionen ska bidra till att skapa ett energisystem som är uppbyggt för att klara av att hålla den globala temperaturökningen under två grader. För att nå klimat och energimålen till 2030 måste alla kommande EU-förslag utformas i linje med EU:s långsiktiga klimatmål.Sverige spelar en stor roll. I sitt utlåtande understryker riksdagen likt regeringen vikten av ambitiösa mål på miljö, energi och klimatområdet. Sverige har satt upp målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, och vi vill att fler länder i EU antar samma utmaning. Om EU lyckas vara världsledande i omställningen till ett hållbart samhälle kommer det också att innebära stora konkurrensfördelar och stärka vår ekonomiska utveckling.Herr talman! Antalet människor på flykt i världen är det största sedan andra världskriget. EU:s solidaritet och förmåga till ansvarstagande är satt på prov. Utmaningarna är stora och komplexa, men inte oöverkomliga. EU:s mottagande av omkring 1 miljon personer under 2015 motsvarar endast 2 promille av EU:s befolkning. Siffrorna gör det tydligt: Kan vi fördela ansvaret gemensamt klarar vi att hjälpa. Om alla medlemsländer hade tagit samma ansvar för flyktingmottagandet som Sverige skulle EU kunna erbjuda säkerhet och trygghet för dem som flytt från krig och förföljelse. Därför ska ansvaret för att ta emot asylsökande delas solidariskt av alla EU:s medlemsstater. Att så inte sker i dag försvårar allvarligt läget för EU, för länderna och för människor på flykt. Det vi ser i EU är inte i första hand en flyktingkris - det är en ansvarskris.Under 2015 fattade EU flera viktiga beslut för att hantera den akuta situationen och stärka det existerande asylsystemet, men mycket återstår. Den gemensamma asyl och migrationspolitiken måste förnyas. Vi behöver ett nytt, långsiktigt och gemensamt asylsystem inom EU, där medlemsstaterna solidariskt delar på ansvaret att ta emot människor i behov av skydd. De beslut EU gemensamt har fattat för ett bättre mottagande bör genomföras omgående, och gränssamarbetet måste stärkas så att kontrollen av de yttre gränserna kan garanteras och mottagandet kan ske organiserat. Bara under förra året drunknade 3 700 människor i Medelhavet på sin väg till Europa för att söka asyl. En tredjedel av dem var barn. Det är en helt ohållbar situation, och därför driver Sverige på för lagliga vägar in i EU för att söka asyl.De länder som gör det största arbetet med att ta emot människor i dagens flyktingsituation är länderna i EU:s och krisens absoluta närhet. EU har intresse och ansvar för att stödja demokrati, stabilitet och ekonomisk utveckling i sitt grannskap. EU behöver öka ansträngningarna för att komma åt roten till oroligheterna genom att verka för fred där krisen nu sprids, i Syrien, Irak, Jemen och Libyen. EU måste också förstärka sin politik och utveckla relationerna med länderna inom det östliga partnerskapet, Mellanöstern och Nordafrika och stå upp för länders rätt att fatta demokratiska och suveräna beslut och välja sin egen framtid. EU ska bevara och skydda den europeiska säkerhetsordningen, vilken utmanas av Rysslands aggression mot Ukraina.EU:s samarbete med Turkiet är viktigt. Det är angeläget att Turkiet och EU kan visa på konkreta framsteg i genomförandet av den gemensamma handlingsplanen om migration och de ömsesidiga åtagandena. Men utvecklingen i landet när det gäller mänskliga rättigheter är mycket oroande. Det är centralt att EU inte gör avkall på sina värderingar i samarbetet med Turkiet. Samarbetet ska bygga på den formella EU-anslutningsprocessen, som gör det möjligt att ställa tydliga krav på Turkiet. Det krävs en omedelbart återupptagen vapenvila mellan den turkiska regeringen och PKK så att våldet upphör och fredsprocessen på allvar kan återupptas.Sverige verkar för ett aktivt EU i fredsprocessen i Mellanöstern och för att genomföra EU:s ställningstaganden med målet om en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Rådsslutsatserna från 2009 och 2014 är fortsatt vägledande för de svenska ståndpunkterna och omfattar alla så kallade slutstatusfrågor som gränser, säkerhet, flyktingar, Jerusalems status samt vatten och naturresurser. EU gör en tydlig åtskillnad mellan Israel inom 1967 års internationellt erkända gränsdragningar och bosättningar i Palestina. Det är inte förenligt med folkrätten att bygga bosättningar på ockuperat område.Herr talman! Den ekonomiska krisen har utmanat sammanhållningen i Europa. För att skapa ett sammanhållet EU som är både är ekonomiskt starkt och socialt hållbart krävs nu ekonomisk utveckling och ökad konkurrenskraft i kombination med solidaritet. Den fria rörligheten är en hörnsten i EU-samarbetet och ska gå hand i hand med social trygghet, ett högt arbetstagarskydd och goda arbetsvillkor för alla arbetstagare, oavsett var de kommer från. För att utnyttja potentialen i den inre marknaden är det viktigt att människor vågar söka sig till andra medlemsstater för att arbeta och samtidigt vara säkra på att deras sociala rättigheter tas till vara. Regeringen har framgångsrikt verkat för att de sociala frågorna ska få en större roll i EU-samarbetet. Sociala frågor finns nu högt upp på EU:s dagordning, och kommissionen lyfter ämnen som lika lön för lika arbete och sociala rättigheter.Herr talman! I en tid då högerextrema och populistiska vindar blåser i Europa och våra gemensamma grundläggande värden utmanas måste EU stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Det är viktigt i EU:s agerande internationellt, och det är också viktigt när EU-kommissionen agerar inom EU. Jag vill nämna att Ungern vid flera tillfällen de senaste åren kritiserats för att brista i respekt för rättsstatens principer. Jag vill därtill i mitt anförande nämna att vi sett en oroande utveckling i Polen. Sverige välkomnar kommissionens beslut att inleda en strukturerad dialog med den polska regeringen inom ramverket för att förebygga hot mot rättsstaten i EU. Kommissionen har, som väktare av EU:s fördrag, en skyldighet att följa utvecklingen i medlemsstaterna. Alla medlemsstater har ett ansvar att leva upp till EU:s grundläggande värden i enlighet med EU:s fördrag.Sverige har en feministisk regering och arbetar för ett jämställt EU med samma fri och rättigheter för alla människor. I kommissionens arbetsprogram lyfter man vikten av att motarbeta strukturer som begränsar kvinnors frihet, och man uppmärksammar i olika delar diskriminering, till exempel, som nämnts, på grund av funktionsnedsättning. Detta välkomnar Sverige, och vi kommer att vara pådrivande. Regeringen arbetar bland annat för att EU-initiativet Ny start för arbetande föräldrar får en jämställd och modern föräldraledighet som utgångspunkt. För att säkra ett högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor bör initiativet också fånga upp andra viktiga aspekter såsom tillgång till högkvalitativ förskola med rimliga avgifter. Sverige driver även på för att lyfta arbetet mot våld mot kvinnor i väpnade konflikter och vill understryka betydelsen av att det nu har utsetts en jämställdhetsrådgivare i EU:s utrikestjänst.I flera europeiska länder hotas i dag hbtq-personers rättigheter genom kränkningar och diskriminering. EU behöver ta krafttag för att motverka denna utveckling, och det är positivt att kommissionen har tagit initiativ till en handlingsplan för att främja lika rättigheter för hbtq-personer. Sverige välkomnar särskilt att kommissionen fortsatt driver på för ett antagande av det viktiga antidiskrimineringsdirektivet.Herr talman! Utfallet av folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap kommer att ha stor betydelse för EU:s utveckling under de kommande åren. Storbritannien är en viktig partner för Sverige i EU-samarbetet, och det är av strategiskt intresse för oss att landet förblir medlem i EU. Signalerna är fortsatt, från såväl Storbritannien som EU-institutionerna och medlemsstaterna, att alla eftersträvar att en överenskommelse nås inom kort. Om Europeiska rådet når en överenskommelse kan vi vänta oss en folkomröstning i sommar. Sveriges utgångspunkter i processen har varit att värna ett väl fungerande EU, att grundläggande principer inte urvattnas och att processen ska leda till reformer som gynnar alla medlemsländer och stärker EU i dess helhet.Herr talman! Låt mig avsluta med att innerligt välkomna att det, att döma av utrikesutskottets utlåtande i stort, finns en stor politisk samstämmighet i hållningen till kommissionens arbetsprogram. Kommissionsordförande Juncker har varit tydlig med att EU ska fokusera på ekonomisk utveckling och sysselsättning och att EU ska ta mer ansvar och hantera flyktingmottagandet solidariskt med gemensamma lösningar. Det är bra, men mer behöver göras. Regeringen arbetar aktivt för att EU ska behålla sitt fokus på en ambitiös klimatpolitik, en solidarisk och rättssäker migrations och asylpolitik, ett jämställt samhälle som står upp för mänskliga fri och rättigheter och fler jobb på en europeisk arbetsmarknad med rättvisa arbetsvillkor.

Herr talman! Gustav Fridolin tog upp flera angelägna frågor. Jag ska hålla mig till en av dem, nämligen flyktingfrågan. Den ser jag som en av de absolut viktigaste frågorna på EU:s agenda i dag.Hur ska EU kunna bidra för att skydda de människor som har behov - de som söker asyl och har asylskäl? Jag tänker här på Dublinförordningen, som ofta nämns. Man säger att den har havererat.

Herr talman! Stort tack för frågan, Margareta Cederfelt, och för understrykandet av vikten av att vi diskuterar dessa frågor och hittar vägar framåt.Det går att ifrågasätta att det är just Dublinförordningen som garanterar att vi får en fungerande migrationspolitik i EU där alla länder tar ansvar.

Dublinförordningen innehåller ingen fungerande omfördelningsmekanism.Svaret på frågan om vad regeringen har gjort är att vi under året har varit väldigt pådrivande för att få till en omfördelningsmekanism. Den kan ligga till grund för en kommande solidarisk flyktingpolitik där alla EU:s medlemsländer som inte har detta i dag bygger upp ett fungerande mottagande och där alla medlemsländer är med och tar ansvar. Men då måste de regler som finns i dag kunna omprövas och nya regler tas fram.
Herr talman! Jag instämmer i det som utbildningsministern nämnde, nämligen att det behövs en översyn av regelverket och möjligheterna för att kunna hantera flyktingsituationen.Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är en kris nu. Det är människor som står och faller och som flyr för sina liv. Det tar tid att göra nya överenskommelser. Dublinförordningen finns. Det finns också överenskommelser som ska förbättras och som handlar om europeiska asylsystem och om att stärka Europeiska stödkontoret för asylfrågor.Men vad gör regeringen mer explicit? Det skulle vara intressant att höra mer om detta, för det är människor som står och knackar på dörren till Europa nu för att söka sig en fristad. Frågan kan inte vänta: Vad gör regeringen?
Herr talman! Svaret på frågan är att regeringen har en agenda i två delar som sammanfaller. Den ena delen handlar om vad vi som medlemsland gör för att de människor som kommit till vårt land och som har behov av skydd ska få det.

Vi har ansökt om att vara med i den omfördelningsmekanism som finns inom EU och som vi har drivit fram. Den svenska regeringen har varit pådrivande bakom det beslutet. Jag vill understryka det jag sa i mitt anförande. Om alla EU:s medlemsländer hade tagit emot så många flyktingar från Syrien som Sverige hade gjort redan före sommaren, före höstens rubriker om flyktingvåg och flyktingströmmar, hade inte en enda individ behövt vara kvar i de brinnande, svällande flyktinglägren vid Syriens gräns.Så stort har vårt ansvar varit, och så möjligt skulle det vara för EU att ta ett ansvar för den aktuella situationen. Men det förutsätter att alla medlemsländer är med. Det är det arbetet som vi driver nu.

Herr talman! Kristdemokraterna är av den bestämda uppfattningen att EU är och ska vara det centrala forumet för svensk utrikes och säkerhetspolitik.Sveriges regering har prioriterat bort EU-ministerposten. Sveriges regering kallar sig i internationella sammanhang för en oberoende röst. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Fridolin: På vilket sätt kan en oberoende röst - en regering utan EU-minister - verka i ett EU-sammanhang och vara med och driva en stark och kraftfull utrikespolitik i en tid då det behövs som mest?
Herr talman! Att jag står i den här debatten tror jag understryker det faktum att Sveriges regering har 24 EU-ministrar. Den tiden är förbi då EU kunde betraktas som en enskild angelägenhet för någon politiker att syssla med.Jag är ingen Skåneminister i regeringen - i så fall hade jag kandiderat till det. Men vi har ingen Skåneminister, för Skånes politik är Sveriges politik och därför en angelägenhet för alla ministrar i regeringen. På samma sätt är det med de nivåer som är ovanför Sverige, såsom EU. Alla ministrar är ansvariga för EU-frågorna inom sitt område och genom regeringens kollektiva beslutsfattande. Det är anledningen till att jag står här.När det gäller Sveriges oberoende i den internationella politiken finns det ett sådant. Sverige är ett alliansfritt land. Sverige är ett land som står upp för mänskliga rättigheter och uttrycker sådant som andra länder ibland avstår från att uttrycka.Jag tycker att det var ganska tydligt i det anförande jag hade. Jag tror inte att alla EU-länders regeringar hade haft anföranden som handlar om hbtq-personers rättigheter och om vikten av att motverka diskriminering av funktionsnedsatta och vikten av jämställdhet.Det ligger ett oberoende i att kunna stå upp för dessa frågor, men oberoendet står inte i motsats till en sammanhållen gemensam EU-linje i framför allt utrikespolitiken, vilket jag också framhöll i mitt anförande. Det finns en styrka i att kunna stå upp med en tydlig röst och kunna samordna sig med andra. Där finns ingen motsättning.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kommissionens arbetsprogram 2016Vi är överens om mycket i utlåtandet, men när det gäller vår syn på Sveriges oberoende skiljer sig våra meningar åt. Jag menar att vi är högst beroende av varandra i den tid vi lever i. När vi talar med en ensam röst är vi inte starka utan tvärtom ganska svaga.Jag vill återgå till det som med rätta har dominerat den här debatten, nämligen flyktingsituationen. I den rapport som vi har tagit del av och som vi har tyckt till om lägger kommissionen fram en del förslag om det man menar är nya krafttag.Margareta Cederfelt var inne på Dublinförordningen, men kommissionen presenterar även förslag om gränskontroller och lagliga vägar.

Herr talman! Den svenska rösten är aldrig ensam, men den är beredd att uttrycka det som människor och världen behöver höra. Det innebär att man är beredd att ta konflikter ibland. I det ligger också det svenska oberoendet, som inte står i motsats till en EU-samordning i exempelvis utrikespolitiken.När det gäller de frågor som Sofia Damm ställer har jag varit pådrivande för att öppna diskussionen om lagliga vägar. Vi har lyckats putta diskussionen i EU till att handla om ifall det ska finnas lagliga vägar. När Sverige började driva detta var det i en kontext där få i EU ens svarade på de utlåtanden som den nya regeringen gjorde. Det fanns med i Stefan Löfvens första regeringsförklaring. Nu handlar det om hur de lagliga vägarna ska utformas och se ut.Vi tror på lagliga vägar där man får en laglig väg in i EU för att söka asyl. Vi har tittat på olika modeller för detta. Maria Ferm är utsedd till regeringens utredare utifrån den överenskommelse om migrationspolitiken som regeringen gjort med bland andra Kristdemokraterna för att se hur lagliga vägar kan utformas framöver.Som jag nämnde i mitt anförande är det av största vikt att vi börjar arbetet med lagliga vägar som kan leda till ett organiserat mottagande.

EU skulle ha alla möjligheter att klara mottagandet av dem som har sökt och av många fler människor som i dag faktiskt behöver skydd från krig och förföljelse om alla EU:s medlemsländer tar ansvar. Men då måste man kombinera en ny flyktingpolitik med både gränskontroller och lagliga vägar.

Herr talman! Jag ska inte gå in i diskussionen om huruvida en regering behöver ha en Europaminister eller inte. Men jag kan konstatera att det har funnits sådana tidigare, och flera av dem har talat mycket tydligt om hbtq-personers rättigheter, feminism, mänskliga rättigheter och annat, så det kan vara en viss effekt att ha en person som jobbar tydligt med detta i Bryssel."The fall of the Berlin Wall makes for nice pictures. But it all started in the shipyards." Det är ett citat från Lech Walesa, som var den första postkommunistiska presidenten i Polen och en känd fackföreningsman, som faktiskt nio år innan Berlinmuren föll startade kampen mot kommunismen och det socialistiska förtrycket i Polen.Jag är glad att statsrådet hade några rader om Polen i sitt anförande, för det är enormt viktigt att det kommer upp. Vi ser en polsk tragedi, med en regering som för en vulgär nationalistisk politik som är populistisk och antieuropeisk och kör rakt mot ett dike just nu.Jag är väldigt förvånad över att den rödgröna regeringen har haft en ganska tyst röst just i fallet Polen och faktiskt också i fallet Ungern under hösten. Det har mest handlat om meningsutbyten i denna kammare, där några av oss har diskuterat med Margot Wallström och lämnat in skriftliga frågor. Mot den bakgrunden är det ändå positivt att regeringen vill att EU-kommissionen ska granska vad som händer i landet just nu.Men jag är intresserad av hur långt den rödgröna regeringen är beredd att gå mot länder som bryter mot EU:s grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga fri och rättigheter. Det handlar om att granska och syna men faktiskt också att straffa.
Herr talman! Låt mig först motsäga den verklighetsbeskrivning som Birgitta Ohlsson gör. Jag delar inte beskrivningen av att den svenska regeringen skulle vara tyst om utvecklingen i vare sig Polen eller Ungern. Såväl utrikesministern som för den delen andra ministrar som har ett aktivt utbyte med länder, till exempel kulturministern, har varit mycket aktiva i diskussionerna om vikten av yttrandefrihet, vikten av organisationsfrihet och vikten av att man upprätthåller EU:s grundläggande värden och de grundläggande demokratiska värden som är under diskussion.Frågan som Birgitta Ohlsson ställer är hur långt regeringen är beredd att gå.

Just nu är vi i skedet att EU-kommissionen gör den granskning som vi välkomnar.
Herr talman! Det var ett svagt svar, utbildningsminister Gustav Fridolin. Om du hade följt den debatt som har förekommit bland EU-ministrarna i Europa de senaste fem åren hade du noterat att ekonomiska sanktioner har varit en mycket levande politisk fråga, där många faktiskt har vågat tycka och tänka fritt och utveckla sina åsikter.Vi kan nu konstatera att Polen i strukturfondsstöd fram till 2020 i långtidsbudgeten ska ta emot 640 miljarder kronor, så Polen var den stora vinnaren. Det är samtidigt ett land som struntar i flyktingsolidaritet och som nu går långt i att utmana pressfriheten och det fria ordet.Vill den rödgröna regeringen vara den tydliga rösten för frihet i världen måste man också våga diskutera det. Ska EUländer kunna inkassera 640 miljarder kronor under så lång tid och samtidigt strunta i varför man byggde den här unionen och dess värderingar? Där måste Gustav Fridolin kunna vara tydlig. Är du bredd att våga lyfta den frågan? Jag säger inte att det skulle genomföras i dag eller i övermorgon. Men vågar du tycka att man ska gå vidare, så att det inte bara blir en ganska feg debatt, som vi har haft om Ungern på europeisk nivå, utan att man också vågar ta i med hårdhandskarna? Money talks - det vet vi i EU-politiken.
Herr talman! Låt mig, också som svar på den förra repliken från Birgitta Ohlsson, understryka att jag tycker att Birgitta Ohlsson gjorde ett mycket gott arbete som EU-minister i den föregående regeringen. I det arbetet ingick också att såsom regeringsföreträdare uttrycka sig på det sätt som man ser är det bästa för att uppnå största möjliga resultat, i det här fallet för de mänskliga rättigheterna i den granskning som görs av Polen, och vi har också i det sammanhanget diskuterat Ungern. Jag tror inte att det hör dit att använda hot i riksdagens kammare för att vinna inrikespolitiska poäng. Jag är övertygad om att Birgitta Ohlsson aldrig sysslade med sådant under sin tid som EU-minister, och det tänker inte heller jag göra.Vi har ett ömsesidigt beroende av varandra inom EU. Det är själva poängen med EU och det som gör att EU kan ha verktyg i den här typen av situationer. Där finns mekanismer för att till exempel använda ekonomiska verktyg när länder bryter mot regler som EU-fördraget är byggt på.Vi är självklart beredda att använda de mekanismerna om en sådan situation uppstår. Men i det läge som vi är i nu pågår det i fallet Polen en granskning, i och med en dialog med kommissionen. Det pågår också en dialog inom ramen för Venedigkommissionens arbete i Europarådet som har inletts på Polens begäran. Det viktiga nu är att Polen följer de rekommendationer som till exempel Venedigkommissionen kommer fram till. Det är den process som vi är i nu. Principiella ställningstaganden till de mekanismer som finns i EU-fördraget har vi, men i fallet Polen inväntar vi dialogen och vad den leder fram till.

Herr talman! Jag vill bara yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 2 i ärendet.Kommissionens arbetsprogram 2016